Herr talman! Att vilja, att kunna, att våga, att väga .

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag i morse läste i tidningen och hörde på radion om en FN-studie som visar att Sverige ligger etta när det gäller mänskliga rättigheter. Det har en mycket stor betydelse även i den diskussion som vi för här i dag. Enligt samma FN-studie ligger Sverige två i världen när det gäller kvinnornas ställning. Endast Finland ligger före. Jag tror att det är viktigt att mina meddebattörer har detta perspektiv när vi diskuterar här i Sveriges riksdag. Det betyder inte att vi inte skall fortsätta arbetet, men det visar väl ändå att vi har gjort en hel del under årens gång och att socialdemokratin har haft en ledande ställning. Jag skall citera ur regeringens proposition: ''En arbetsmarknads och arbetslivspolitik som inte bara möjliggör sysselsättning och en lön att försörja sig på, utan också ger chansen till 'det goda arbetet' för alla människor, är en hörnpelare i en politik för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett socialt trygghetsnät som ger hjälp och ersättning vid egen eller barns sjukdom, goda utbildningsmöjligheter och en tryggad ålderdom är ytterligare exempel på väsentliga förutsättningar för att jämställdhetsmålen skall kunna nås. Det handlar om grundläggande rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oberoende av kön, bostadsort, social bakgrund eller etnisk tillhörighet. På detta sätt är jämställdhetspolitiken och en politik för jämlikhet nära förknippade med varandra.'' Detta är utgångspunkten för en socialdemokratisk jämställdhetspolitik. Alla skall omfattas av den på lika villkor. Varför denna starka betoning? En analys visar att det finns mycket stora skillnader mellan män och kvinnor, men också mellan kvinnorna. Arbetarkvinnan är lägst avlönad. Hon har den sämsta arbetsmiljön, får liten utbildning på jobbet, har stort ansvar i hemmet och har litet fritid. Hon har ett slitigt och enformigt arbete. Detta är kunskaper som vi har fått ganska nyligen i folkhälsorapporten och genom arbetsmiljökommissionens arbete, även om vi har vetat om detta tidigare. LO har också visat detta genom sin utredning Klass och kön, där man talar om klasstrappan. I den trappan står arbetarkvinnan längst ned och SACO-mannen, för att använda organisationsterminologin, högst upp. Vi vet också att sjukfrånvaron har ökat under de senaste tio åren. Sjukfrånvaron för kvinnor har under perioden 1978--1988 ökat från 22,4 dagar till Ser vi på männens sjukfrånvaro under samma tid, dvs. från 1978 till 1988, finner vi att den har minskat -- från 23,2 dagar till 22 dagar. Vi vet också att förtidspension och långa sjukskrivningar har ökat när det gäller kvinnorna. Det här är alltså något som vi måste se upp med. När vi talar om jämställdhetspolitik måste vi konstatera att jämlikhetspolitiken måste ha en mycket starkare ställning. Nu kan man fråga sig om socialdemokratins politik har lett till det här. Förvisso inte! Men just därför att vi har gett människor rätten till arbete, rätten till möjlighet att få hjälp, träder alla olikheter fram på ett tydligt sätt. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att frågor av det här slaget kommer i dagen. Det finns två perspektiv i jämställdhetsfrågan. Man kan ta det sociologiska perspektivet, där man fotograferar vad som gäller vid ett visst tillfälle. Då ser man alla olikheterna, svårigheterna och ojämlikheterna. Men man kan också anlägga det historiska perspektivet. Det är också viktigt. Man kan jämföra insatserna för 20 år sedan och insatserna i dag. Då ser man vilka förändringar som ändå har skett. Båda perspektiven måste användas. Det ena måste vi använda för att verkligen kunna se de brister som finns i dag, det andra för att se att det verkligen är möjligt att åstadkomma förändringar. Ser vi på de senaste tio åren finner vi att kvinnornas andel av arbetskraften har ökat från 75,2 % till 82,6 %. Heltidsarbetarna har också blivit många fler. Kort deltidsarbete har minskat. Kvinnorna har alltså fått en starkare ställning. Barnomsorgen beträffande 1--6-åringar uppgick till 36 % år 1980. 1989 fick 55 % barnomsorg. Man kunde nämna siffra efter siffra, men jag skall inte trötta kammaren. Allt pekar i samma riktning vid en tillbakablick. Regeringens proposition innehåller en ny jämställdhetslag. Huvudsyftet är att förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Det finns två delar. Det gäller regler om arbetsgivarens aktiva medverkan i jämställdhetsarbetet. Här blir det en utbyggnad. Avsikten är att underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Man vill motverka sexuella trakasserier, och man vill ha en plan för jämställdhetsarbetet. Den andra delen innehåller förbud mot könsdiskriminering direkt och indirekt. Arbetsgivarna förbjuds att utsätta arbetstagare för trakasserier i samband med avvisande av ovälkomna sexuella närmanden eller anmälan om könsdiskriminering. Det är alltså en tvingande förbudsdel. I vissa fall är det fråga om krav på aktiva åtgärder i samverkan med parterna på arbetsmarknaden. I flera motioner krävs lagstiftning även när det gäller aktiva åtgärder på arbetsmarknaden. Jag skulle vilja säga att detta innebär en stor övertro på lagstiftningens möjligheter att åstadkomma någonting på ett så stort fält. På svensk arbetsmarknad har vi också en annan tradition. Parterna tar ansvar. Gör vi en internationell jämförelse kan vi i alla fall säga att vi har nått långt med de metoder som vi har använt. Jag tänkte återkomma till detta. Låt mig få citera JämO, Gun Neuman, som har skrivit i det senaste numret av Jämsides 1991:2. Där står bl.a. följande i ledaren: ''Jämställdhet uppnås förvisso inte genom jämställdhetslagar. Det fordras genomgripande förändringar i samhället i stort. Skattelagstiftning, föräldraledighet, barnomsorg är nyckelord i sammanhanget.'' Jag tror att det är mycket väsentligt att vi är medvetna om att även den högsta företrädaren på det här området ändå har detta perspektiv när det gäller möjligheterna att komma fram genom lagstiftning. Vi skall ha det så, och det är viktigt, men det utgör bara en del i det här arbetet. I regeringens proposition behandlas också kvinnornas ekonomi, villkor i arbetslivet, mäns föräldraledighet, utbildning och jämställdhet, kvinnorepresentation och våld mot kvinnor. Man kan säga att 1988 års handlingsplan står fast. Utgångspunkten är kravet på samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla väsentliga områden i livet. Det är viktigt att hålla fast vid dessa grundprinciper. I det liberala marknadssamhället, som moderaterna och folkpartiet ofta förordar, hävdas att det här i stor utsträckning skall kunna klaras genom privatisering. Vi socialdemokrater tror inte att det är möjligt att den vägen lösa de här frågorna. Det krävs mycket stora samhällsinsatser. Även om det råder politisk enighet om de övergripande målen inom jämställdhetspolitiken, kan medlen för förverkligande leda till olika resultat. Betonar man inte jämlikhetspolitiken kan resultatet av jämställdheten mellan kvinnor och män bli en jämställdhet på olika nivåer. Det blir fråga om klasstrappan, som LO talar om i sin utredning. Väljer man ensidigt marknadslösningar, kommer det ofelbart att bli på det här sättet. Vi socialdemokrater har aldrig förnekat värdet av marknadsekonomin. Den skapar resurser och tillväxt, men den har inget instrument för fördelning av resurserna. Detta gäller på jämställdhetens område lika väl som på andra områden. På det privata ekonomiska området vet vi att besluten fattas nästan enbart av män. Många beslut ligger alltså utanför det demokratiska området. I riksdagen har vi 38 % kvinnor, medan man i bolagsstyrelserna har 1,6 % kvinnor. Detta säger något om kvinnornas inflytande i den politiska församlingen och i det privata näringslivet. Dessutom utförs ett stort obetalt arbete av kvinnor. Även detta ligger vid sidan av det hela. Löneskillnaderna är fortfarande stora. Vid en internationell jämförelse finner vi att vi har en mycket sammanpressad löneskala, men med tanke på våra svenska krav är löneskillnaderna fortfarande stora mellan män och kvinnor. Det finns flera orsaker. Tidigare har jag antytt att marknadskrafterna betyder mycket. Kvinnorna deltidsarbetar mer än männen. Vi har en mängd fördomar, t.ex. könssegregering. Kvinnorna har också ett större familjeansvar. Den individuella lönesättningen som alltmer började tillämpas under 80-talet har också starkt missgynnat kvinnorna. Lönestatistikens brister gör att detta inte klargörs fullt ut. Kvinnornas arbete värderas lägre än männens. Den solidariska lönepolitiken har under 80-talet trängts tillbaka. Låglönesatsningarna har av den anledningen inte fått samma effekt. Många av de borgerliga partierna är motståndare till den solidariska lönepolitiken men den, mina damer och herrar, har betytt mest för kvinnorna när det gäller att pressa samman mäns och kvinnors löner. Regeringen föreslår nu att det tillsätts en särskild utredare som skall klarlägga löneskillnaderna och orsakerna till dem. Han skall även analysera användandet av arbetsvärdering. Även när det gäller reformerna på den ekonomiska politikens område vill man få jämställdheten utvärderad. Kommittéer som tillsätts skall också analysera sina frågor med utgångspunkt i jämställdhetsperspektivet. Det skall också göras en analys av det obetalda arbetet, vilket kommer att ske inom långtidsutredningen. En kommitté har tillsatts för att utvärdera 1990/91 års skattereform. Även här kommer naturligtvis kvinnornas situation in. Vidare redovisar regeringen i budgetpropositionen den ekonomiska fördelningen mellan kvinnor och män. Jag är litet förvånad över att Maggi Mikaelsson inte har upptäckt detta. Det redovisas faktiskt. Man kan ha önskemål om att det skall redovisas på ett annat sätt, men det finns de facto med. Däremot kan man kanske erinra om att den borgerliga regeringen där Gösta Bohman var ekonomiminister ville dra ned SCB, så att lönestatistiken nästan skulle försvinna. På det sättet skulle informationen om de olikheter som finns inte kunna nå människorna. Jag märker helt enkelt att moderaterna inte är särskilt intresserade av åtgärder som belyser ojämlikheten i vårt samhälle. Vi vet att vi har en mycket könssegregerad arbetsmarknad. Man säger ofta att den är mest markant i världen. Det kanske är en sanning, men det är delvis en sanning med modifikation. Man bör samtidigt uppmärksamma att kvinnorna ofta har en låg förvärvsfrekvens i andra länder. I det gamla 64 %. Det är klart att det påverkar statistiken. Dessutom har vi en mycket stor offentlig sektor som många kvinnor har gått till. Vare sig vårdsektorn skulle bli privat eller offentlig i de andra länderna, kommer kvinnorna att återfinnas i den sektorn, och man kommer på samma sätt att få en mer segregerad arbetsmarknad än hittills. Vi skall naturligtvis vara uppmärksamma på denna segregation. Den är inte bra. Man skall inte överdriva den här saken, men gör man en internationell jämförelse måste man komma ihåg dessa faktorer. Det är naturligtvis viktigt att vi kan åstadkomma en bättre utjämning mellan män och kvinnor i olika yrken. Lönepolitiskt har det mycket stor betydelse. Det är lättare att diskriminera kvinnor om de är verksamma inom vissa områden av arbetslivet. Det skapar också obalanser på arbetsmarknaden som vi alltmer borde uppmärksamma. Om vi har en bristande överensstämmelse mellan lediga arbeten och arbetssökande, dvs. det finns många kvinnor men arbetsgivarna vill inte ha dem på de lediga platserna, uppstår onödiga obalanser på arbetsmarknaden. Även detta bör uppmärksammas, liksom naturligtvis värdet av att kvinnor skall ha samma chans som män. Rekryteringspolitiken måste förändras, både i företag och förvaltningar. Man måste förändra arbetsorganisationen. Vi vet nu, när vi ser hela ADBs utveckling, att kvinnor kommer att finnas inom vissa delar och män inom vissa delar av ADB verksamheten. Det måste vi också uppmärksamma. Kvinnorna hamnar i rutinarbeten. De får byta arbetsuppgifter mer sällan än männen får. Därigenom får de mindre kompetensutbildning. Vi måste alltså skapa rekryterings och personalutbildningsmodeller som motverkar detta. Framför allt måste det vara sådana modeller som passar kvinnorna. Inte minst gäller detta på de mansdominerade områdena. En rad insatser har gjorts på detta område. Pengar har getts till länsarbetsnämnderna. Civildepartementet har beviljat projektanslag för att komma till rätta med de här frågorna. Vi vet också, och det är mycket viktigt att påpeka, att flickorna har det mycket svårare vid övergången från skola till arbetsliv än vad pojkarna har. Flickorna får oftare tillfällig hjälp i arbetet än pojkarna. Deras arbetsmarknad är mindre. Detta gäller naturligtvis också kvinnorna i samband med företagsnedläggelser. Vi vet att de kvinnor som förlorar arbetet mycket oftare får tillfälliga arbeten än vad männen får. Man brukar ibland tala om permanent tillfällighet för dessa kvinnor. Vi måste alltså göra större insatser där, precis som vi har gjort för männen, för att de snabbare skall komma tillbaka till fast anställning i samband med strukturomvandlingar. 1990 hade 12 % av kvinnorna tidsbegränsade anställningar, medan bara 7 % av männen hade det. Det har skett en minskning sedan 1977, men ändå är minskningen störst bland männen. Det betyder alltså att männens anställningstrygghet har ökat de senaste tre åren i förhållande till kvinnornas. Detta kräver en rad insatser, inte minst på det arbetsmarknadspolitiska området och för arbetsförmedlingen. När vi sysslar med arbetsmarknadspolitik i utskottet, tycker jag ibland att det är litet underligt att man så gärna vill privatisera arbetsförmedlingen och att man vill avskaffa monopolet. Är det någon här som tror att de svårigheter för kvinnorna som jag har räknat upp skulle övervinnas om vi fick en privat arbetsförmedling? Alla dessa svårigheter skulle förmodligen förstärkas. Det tycker jag att de borgerliga partierna, som driver de här frågorna, borde fundera på. Annars blir er inställning till jämställdheten ihålig. Arbetsmiljön skulle jag också vilja säga några ord om. Arbetsmiljöns kartläggning, som jag nämnde inledningsvis, visar att kvinnorna har ett mycket utsatt läge. Det visar också den LO-utredning som jag nyss nämnde. 40 % av kvinnorna i LO kollektivet utför dagligen tunga lyft. För unga kvinnor som jobbar inom Kommunal är antalet 61 %. 35 % utför upprepade ensidiga arbetsrörelser. 20 % har olämpliga arbetsställningar. Detta visar varför belastningsskadorna har ökat så kraftigt och varför sjukfrekvensen har ökat så kraftigt. Det är alltså inte fråga om en otillåten sjukfrånvaro, utan den är i högsta grad reell för dessa kvinnor. Kvinnorna försöker klara en del av de här svårigheterna genom att arbeta deltid. Skulle kvinnorna i de här yrkena i mycket högre grad arbeta heltid, skulle vi få ännu fler arbetsskador. En del klarar sig genom att de bara arbetar halvtid i de här hårda yrkena. Vi måste komma till rätta med detta. Arbetslivsfonden har gett oss möjligheter. Centern skall ha en eloge för att man medverkade till att vi fick arbetslivsfonden. Den kommer att ge oss stora möjligheter att rätta till förhållandena, inte minst för kvinnorna. 800 arbetsgivare har det första kvartalet i år fått bidrag från arbetslivsfonden. 600 miljoner har betalats ut. 75 % har gått till den privata sektorn. 60 % av pengarna har gått till kvinnor. Det är i huvudsak insatser för kvinnliga yrken. Man bör kanske erinra om att moderaterna och folkpartiet inte ville ha den här fonden. Moderaterna vill nu avskaffa den. Man skall betala tillbaka pengarna till arbetsgivarna. Moderaterna visar alltså inget intresse för de här frågorna. Min fråga är: Tror ni att man skulle kunna rätta till dessa förhållanden, om man betalar tillbaka dessa pengar, eller skulle det vara bättre att använda dem, som vi gör nu, för att förbättra arbetslivet? Detta är frågor som gäller jämställdhet. Det är frågor som rör de mest drabbade kvinnorna i landet. Dessutom försöker man att försämra arbetslagarna och inflytandet i arbetslivet. Inte minst moderaterna gör detta i sina motioner. Det betyder också, det skall man ha klart för sig, en försämring för kvinnorna, framför allt för de kvinnor som har det sämst här i landet. Några ord vill jag också säga om jämställdhetslagen. Som jag tidigare sade är den nya jämställdhetslagen uppdelad i två delar. Förbud mot diskriminering, direkt och indirekt, är de tvingande delarna. Aktiva åtgärder för jämställdhet är de dispositiva delarna som kan ersättas med kollektivavtal. Reglerna för det aktiva jämställdhetsarbetet skall byggas ut. Det gäller, som jag tidigare nämnde, att underlätta för kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap, motverka sexuella och andra trakasserier på arbetsplatsen och att upprätta en jämställdhetsplan. De aktiva åtgärderna skall kunna ersättas med kollektivavtal. Dispositiviteten skall innebära -- och det tror jag är mycket viktigt att betona -- en materiell reglering av det aktiva jämställdhetsarbetet. Det gäller arbetsförhållande, rekrytering och jämställdhetsplan. I annat fall kan den inte godkännas. Det är inte fråga om en full dispositivitet. Det gäller vissa minimikrav. Huvudansvaret skall däremot ligga på arbetsmarknadens parter. Det är en viktig princip i svensk arbetsrättslagstiftning. Det finns motioner från folkpartiet, centern, vänstern och miljöpartiet, där man säger att man vill vidga tillämpningsområdet. Om man vill göra det, är det naturligtvis en god ambition. Men i arbetsmarknadsutskottet är man tveksam, och det är också jämställdhetsministern, till detta med att en lag skall omfatta alla områden. Vilken kraft får en sådan lag egentligen? Vi har erfarenheter av förhållandena i andra länder i det sammanhanget och vet att det inte är bra. Då är det bättre att jämställdhetskraven formuleras områdesvis. Varje område tas alltså upp för sig -- Arbetsmarknadsutskottet avstyrker förslagen beträffande lagen om jämställdhet. Det gäller alltså också de motioner som har väckts i detta sammanhang och där man säger att man vill ha en utvidgning. Av moderaternas motion framgår att de anser att jämställdhetsplanen för aktiva åtgärder är en meningslös byråkrati. Moderaterna förordar frivillighet. Vidare påstår moderaterna att det går att avtala bort jämställdhetsplanen. Men det är inte sant. Som jag nyss sade innehåller 12 § just en materiell reglering, bl.a. i fråga om jämställdhetsplaner, rekryteringsplaner och arbetsförhållanden. Arbetsmarknadsutskottet framhåller att all erfarenhet visar att en plan är en förutsättning för framsteg och förändringar. Det gäller att konkret kunna tidsbestämma det mål som man vill arbeta för. Därför tycker jag att moderaternas inställning här är märklig. Alla framgångsrika företag har tidsbestämda planer för sin verksamhet, och det vet moderaterna förmodligen mycket väl. Vi avstyrker den aktuella motionen. Sedan finns det motioner där man kräver tvingande bestämmelser. Man vill t.ex. att JämO skall avgöra om kollektivavtalen har samma nivå som lagen. Men det är en mycket grannlaga uppgift. Det är alltså mycket svårt att genomföra detta. Det krävs mycket stora insatser från JämO för att det skall gå att klara hela den svenska arbetsmarknaden. Jag tror att man har en övertro på myndigheternas förmåga. Av egen erfarenhet -- jag har nämligen 30 års erfarenhet av fackligt arbete -- vet jag att det är omöjligt, med tanke på hur komplicerad och omfattande den svenska arbetsmarknaden är, att lägga en sådan uppgift på en enda myndighet. Moderaterna anslår 1 miljon för det här ändamålet. Men det är, skulle jag vilja säga, som att spotta i havet. Det går inte att med 1 miljon klara den här uppgiften. Det är mycket viktigt att vi håller fast vid att det är arbetsmarknadens parter som skall ha det här ansvaret -- i likhet med vad som har gällt på många andra omrdåen. Jag kan förstå den ambition som man har i detta sammanhang. Men man tror att allting skall gå bra genom att lagstiftning tillgripes. Men man glömmer den praktiska tillämpningen. Hur skall man kunna leva upp till en sådan lag? Risken finns ju att lagen bara blir en papperstiger. Våra erfarenheter av hur det är i utlandet är inte särskilt goda på den punkten. Som exempel brukar jag nämna det beslut som fransmännen fattade under folkfrontens dagar 1936 om 40 timmars arbetsvecka. Men jag är inte säker på att fransmännen ännu har nått dit. När det gäller öststaterna är det samma problem med lagarna, som har blivit papperstigrar. Vi skall ha respekt för lagar. Det är viktigt att så är fallet. Men lagar får inte utformas på ett sådant sätt att det inte går att leva upp till dem. Kollektivavtalet har en stark förankring i nordisk arbetsrätt. Det är värdefullt. Lagstiftningen kan gälla detaljer. T.o.m. ute på arbetsplatserna kan det vara reglerat in i minsta detalj. Inom varje bransch eller företag kan man förhandla på det sättet. Ett avtal bevakas ofta av arbetsmarknadens parter -- både lokalt och ute på arbetsplatserna. Vi har starka fackföreningar i vårt land som skall se till att detta är möjligt. Men då säger någon, kanske med rätta: När det gäller kvinnorna är det sämre ställt med inflytandet. Ja, det är sant. Men kvinnorna ser kanske alla orättvisor som finns och får en starkare ställning inom fackföreningsrörelsen genom att de påtalar dessa orättvisor. Därmed får vi en väldig kraft när det gäller att genomföra dessa saker, på varje arbetsplats. På den svenska arbetsmarknaden har männen lyckats med den saken i mycket hög grad. Varför skulle då inte kvinnorna lyckas med samma sak? Jag tror att det är mycket viktigt att vi ser på dessa saker i det perspektivet när vi diskuterar en lagstiftning på området. En lagstiftning är viktig. Just kombinationen lagstiftning och avtal har gjort att Sverige har varit ett föregångsland på många av de områden som jag här har nämnt, och det är mycket viktigt. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 17 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag har av presidiet, som det så vackert heter, blivit ombedd att inte yrka bifall till så många reservationer. Därför har jag med möda gått in för att minska antalet reservationer som jag yrkar bifall till. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 10, 19, 34, 47 och 63. Det är så långt jag kan gå när det gäller att reducera antalet yrkanden. Gustav Persson redovisade en FN-studie. Ja, det är bra att vi i Sverige ligger långt framme i det här sammanhanget. Men vi skall kanske också se på den studien i ett annat perspektiv. Den säger nämligen kanske mera om förhållandena i andra länder än om förhållandena här i Sverige. Gustav Persson ägnade en stor del av sitt anförande åt att redovisa situationen i Sverige i dag, och det är inte precis någon uppmuntrande redovisning. Kvinnorna har fått betala ett högt pris för den jämställdhet som man har lyckats uppnå och för sitt inträde på arbetsmarknaden. Bl.a. redovisade Gustav Persson omfattningen av belastningskadorna och kvinnornas sjuktal som är mycket högre än för männen. Då måste jag fråga: Är det för att bestraffa dessa kvinnor som ni har infört försämringar i sjukförsäkringen? Det slår självfallet direkt hårdare mot precis de grupper som Gustav Persson beskriver. Kvinnorna är, som jag sade, dagens arbetarklass. Vilket ansvar tar ni i socialdemokratin för att ändra på det och se till att kvinnornas förhållanden blir bättre? Ett sätt är att förbättra jämställdhetslagen. Hur mycket av utvecklingen beror på maktbalansen mellan könen, som Gustav Persson beskrev? Gustav Persson nämnde två perspektiv som man kan se jämställdheten i, nämligen det sociologiska och det historiska. Gustav Persson befinner sig nog i historien. Jag saknar ett perspektiv, och det är framtiden. Vilka visioner finns det i Gustav Perssons och socialdemokraternas syn på jämställdhet och på kvinnornas situation i framtiden? Vad har ni för visioner, och hur skall ni nå målen? Gustav Persson säger att många av oss som har reserverat oss har en övertro på lagstiftningen, att det finns en lång tradition på arbetsmarknaden. Javisst finns det en lång tradition på arbetsmarknaden i Sverige, men den traditionen har burits fram av männen i väldigt hög grad, vilket också är en av orsakerna till att kvinnorna har en sämre situation än männen. Jag tycker att det är märkligt när det gäller lagstiftningen att man i kollektivavtal kan skriva sig fri från flera saker i jämställdhetslagen. Det är unikt. Det kan man inte göra i andra sammanhang inom arbetsrätten. Ett exempel på hur den nuvarande lagen fungerar är att det är svårt att anmäla eller pröva den, därför att kollektivavtalen är så allmänt hållna att de inte håller för en rättslig prövning. Gustav Persson citerade Gun Neumann, som säger att man inte kan uppnå jämställdhet med lagstiftningen. Jag håller fullständigt med om det. Vi har många lagar i Sverige som vi inte har möjlighet att kontrollera, men lagens uppgift är ju att ge signaler om vilket normsystem vi vill ha i samhället.
Herr talman! Vi har nu fått lyssna till det goda arbetets diversehandel från Gustav Persson. Han har talat om för oss att vi lever i den bästa av alla världar. Samtidigt finns det tydligen väldigt mycket att klaga på. Det är svårt att veta vilken slutlig ståndpunkt Gustav Persson intar. Enligt min mening intar han alla ståndpunkter samtidigt, och därför är det litet svårt att strukturera det hela. Dessutom betar Gustav Persson av litet av måndagens debatt. Det tycker jag att vi kan spara tills vi skall ha den debatten. För att hålla oss till det ämne som vi nu diskuterar: Gustav Persson säger att vi inte skall ha någon övertro på lagstiftningen. Det är en ståndpunkt som jag i och för sig kan dela. Däremot är det förvånande att få höra det från en representant för socialdemokraterna, som en gång för inte allt för länge sedan levde i ''Lidbomeriets'' glansdagar. Jag föredrar att lyssna till de nyckelord som JämO har uttalat om det arbete som hon bedriver på detta område. Jag vill gärna ha besked från Gustav Persson när det gäller avtalen, som han säger är mera värda än lagen. Det har visat sig i den utredning som ligger till grund för detta betänkande att den kontrollerade parten, dvs. facket, inte levt upp till sin roll. Facket har visat en påtaglig passivitet, heter det. Då har vi inte så stor glädje av att ha jämställdhetsavtal, om man inte följer upp dem och ser till att det händer någonting. Jag vet inte om Gustav Persson lyssnade på vad jag sade inledningsvis, när jag talade om kommunen som en del av den offentliga sektorn. Charlotte Branting var också inne på att kommunerna utgör den stora kvinnoarbetsmarknaden, där kvinnornas olika tjänster inte renderar vare sig de löner, den uppskattning eller det inflytande framför allt som de borde få på detta område. Gustav Persson kunde väl medverka till att vi får konkurrens inom t.ex. den stora vårdsektorn, så att kvinnorna kan välja att arbeta hos den arbetsgivare som de själva föredrar och inte blir hänvisade till en monopolsektor. Arbetsförmedlingslagen togs plötsligt upp här av någon anledning. Vi kan se den som ett exempel på lagstiftning över huvud taget. Vad vi har sagt är att vi skall våga ha någonting annat än bara monopol i vårt land, alltså fler alternativ. De försök som görs ger visshet om huruvida kvinnorna vill ha alternativa arbetsförmedlingar. Visar dessa försök att kvinnorna inte vill ha sådana, är det ingen idé att fortsätta med dem. Så enkelt är det. Gustav Persson påstår att lagen är garanten för jämställdhetsplanerna och för att planerna inte kan avtalas bort. Vad betyder då det som står om jämställdhetsplanerna i propositionen: Lagreglerna om jämställdhetsplaner skall kunna ersättas med andra regler i kollektivavtal? Förklara det för mig, Gustav Persson!
Herr talman! Jag vill också harangera Gustav Persson när han säger att deltid ger färre arbetsskador. Det är så sant som det är sagt. Ändå var det inte så länge sedan Mona Sahlin pläderade för att alla kvinnor mer eller mindre skulle tvingas ut i heltidsarbete. Då skulle vi alltså få ännu mer arbetsskador. Nu är det inte så enkelt. Mona Sahlin menade naturligtvis väl. Hon ville att kvinnorna skulle få större ekonomiska möjligheter genom att arbeta heltid. Men ofta är det inte alls det som driver dem ut i arbetslivet, utan det är höga skatter och höga priser som tvingar oss alla att försöka tjäna mer, att öka vår arbetstid. Det är knepigt det där, och alltså någonting som inte stämmer. Man kan alltid fråga sig om vi inte skulle uppmuntra männen till deltidsarbete i stället. Det vore väldigt lyckat ur många synvinklar. Sjukdomar, vare sig det gäller människor eller miljö, har aldrig åsatts det negativa värde som de borde få. Nu börjar det komma genom införandet av en s.k. grön bruttonationalprodukt, eller MNP som finansdepartementet kallar det. I och med att den kommer med i spelet och vi får siffror på de negativa verkningarna på olika områden, kommer väldigt mycket av den dåliga jämställdheten också att bli synliggjord, eftersom de negativa följderna blir bokförda. Därför hoppas jag att samtliga partier kommer att driva på försöket med och införandet av MNP på olika områden, därför att det är siffror som män förstår.

Herr talman! Maggi Mikaelsson, jag har inte sagt att vi skall ta bort lagstiftningen. Jag har sagt att man skall ha en balans mellan lagstiftning och kollektivavtal på arbetsmarknaden. Det ger det bästa resultatet. Jag har inte sagt något annat. Jag hävdar att detta också skall gälla här. Vi har varit så framgångsrika på alla andra områden. När det sedan gäller dispositiviteten, Mona Saint Cyr och Marianne Andersson i Vårgårda, är det ändå så att det skall finnas ett materiellt innehåll i kollektivavtalet som rör rekrytering, arbetsförhållanden och jämställdhetsplan. Därför gäller inte dispositiviteten fullt ut. Det är detta som är det viktiga. Sedan säger Marianne Andersson att vi har tio års erfarenhet av detta och att vi inte har lyckats. Ja, det är riktigt att det inte har varit särskilt bra. Det skall vi erkänna. Men tio år är inte någon lång period. Om man skulle börja med lagstiftning för hela arbetsmarknaden på det här området skulle man kanske få en sådan passivitet från arbetsmarknadens parter att det skulle vara mycket värre än att vi nu får kvinnorna inom LO, TCO och SACO att driva sina frågor här. Det är den avvägningen som socialdemokraterna har gjort hela tiden. Jag tror att den är mycket viktig. När det gäller arbetsvärdering tror jag att vi måste ha det också. Men det är en komplicerad sak. Även där måste man få arbetsmarknadens parter att driva frågan, eftersom vi inte kan komma till varje arbetsplats när det gäller varje detalj om vi skulle sitta i Stockholm och bestämma det här. Det är också mycket viktigt. Herr talman! Slutligen skulle jag vilja säga, eftersom det förmodligen är mitt sista anförande i den här kammaren, att jag är övertygad om att om kvinnorna fick mycket större inflytande och makt i vårt land och i hela världen skulle vi få ett bättre Sverige och en bättre värld.

Herr talman! Margot Wallström skröt om ett projekt om Kvinnor i Europa och ville avsätta 1 milj.kr. till det. Jag antar att Margot Wallström hörde nyss vad Gustav Persson sade om 1 milj.kr. Det var som att spotta i havet. Margot Wallström ägnade sig mycket och länge åt en svepande karikatyr av borgerlig politik. Har det aldrig fallit socialdemokraterna och Margot Wallström in att människorna även i vårt land är olika och har olika behov och olika preferenser och att de vill välja själva. Det är förmodligen därför som socialdemokraternas siffror faller så katastrofalt som de gör för närvarande. Det är sådana behov när det gäller en ny start för Sverige som vi uppmärksammar, dvs. att de enskilda individerna skall få mer att säga till om och att det skall vara mindre makt åt politikerna. När det gäller jämställdhetslagen och de delar som Margot Wallström tog upp, är det viktigt att den lagstiftningen behandlas som övrig arbetsrättslig lagstiftning. Vi anser givetvis att det skall vara jämställdhetsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men det är viktigt att de inte smusslas undan, att de inte tunnas ut och blir innehållslösa. De skall förses med innehåll, och det innehållet skall följas upp av arbetstagarparten som skall kontrollera arbetsgivarparten att avtalen följs. Det är det som är viktigt, och det är den kontrollen som vi tycker att JämO skall utföra. Det har ju visat sig att egenkontrollen inte hjälper när inte någon annan pekar på att det faktiskt måste hända något. Vi har också sagt att dessa avtal skall lämnas in till JämO. Hon skall på så sätt ha tillgång till hela avtalsområdet och kunna använda sig av det som ett material när hon arbetar med aktiva åtgärder på t.ex. området där icke avtalsbundna arbetsgivare är berörda. I första hand är det fortfarande fråga om en egenkontroll där man ställer krav på parterna och förväntar sig framgång hos dem, dvs. att de är vakna och intresserade av området. I andra hand, dvs. när de inte sköter sig, kommer JämO in. Det är absolut inte fråga om att totalkontrollera hela samhället. JämO har inte sådana resurser. Den där miljonen räcker endast till två ytterligare tjänster och litet arbetsmaterial. Men det kan gälla punktkontroller och en kontroll i fall där man anmält att man inte är tillfredsställd med förhållandena på arbetsplatserna. Med Margot Wallströms JämO finns det inte någon mening längre med ämbetet. Det har blivit en symbolroll. I Margot Wallströms artikel i Svenska Dagbladet för en tid sedan hade hon med parollerna Flytta fram positionerna och Sätt press på parterna som var dominerande. Vilken press på parterna sätter Margot Wallström? Hur flyttar hon fram positionerna?

Fru talman för mig är 1 milj.kr. alltid 1 milj.kr. -- även om inflationen gör att den blir allt mindre värd -- oavsett om det är Gustav Persson eller Margot Wallström som nämner beloppet. Vem bestämmer? frågar Margot Wallström. När vi talar om människorna -- jag förstår att det känns litet ovant -- gör vi följande skillnad. I politiskt övergripande frågor, i gemensamma angelägenheter, är det faktiskt politikerna som bestämmer, som sätter ramar för saker och ting. Men i fråga om nära ting skall människorna bestämma själva. Det är en ledstjärna för oss att människor skall ha full beslutanderätt över det som finns närmast omkring dem. Vad i den borgerliga och moderata politiken är då bra för kvinnor? frågade Margot Wallström. Självfallet är det bra för alla om landet har en god ekonomi, om landet håller ett lågt skattetryck. Detta gagnar även kvinnor. Det är bra med mångfaldens arbetsmarknad, med alla slags arbetsgivare och alla möjligheter att få välja jobb. Det är speciellt bra för kvinnor inom den offentliga sektorn, som vi tidigare har nämnt i debatten. Det är bra för kvinnor med en politik som ger individen valfrihet när det gäller barnomsorg, utbildning, vård och äldreomsorg. Den valfrihet som moderat politik innebär är över huvud taget bra för kvinnor. Vi gör ingen skillnad på så vis att vi har en politik för män och en för kvinnor, utan vår politik vill se till alla individer och till den lilla människan.

Fru talman! Margot Wallström ägnar rätt mycket tid åt att ställa frågor till de borgerliga partierna. Jag kan stödja det, och även jag skulle gärna vilja ha fler svar på de frågorna. Men detta innebär också att jag inte fick något svar på de frågor jag ställde. Delar Margot Wallström min uppfattning att ett EG-medlemskap får andra konsekvenser för kvinnorna i Sverige än för männen och att det därmed skulle vara berättigat att tillsätta en speciell arbetsgrupp med uppgift att studera frågan? Tror Margot Wallström att Sverige -- som enda land -- kommer att klara att hålla låg inflation och full sysselsättning med den ekonomiska politik som regeringen för i dag och som till stora delar faktiskt sammanfaller med borgerlig politik? Det finns några saker som är uppenbara, t.ex. att jämställdhetsarbetet har stannat av och att våldet mot kvinnorna ökar i samhället, vilket bottnar i strukturella förhållanden. I mitt huvudanförande nämnde jag den manliga maktstrukturen, men även den kapitalistiska marknadsekonomin bidrar till att skapa ett ojämlikt samhälle, där människor slås ut; konkurrens är ju bra för dem som vinner, men det blir ju alltid en del som förlorar när man skall konkurrera. Vi har fått flera exempel på vad kvinnor vill ha i samhället. Kvinnor vill ha arbete men också möjlighet att förena arbete med föräldraskap. Man vill slippa vara rädd när man skall gå ut på kvällarna. Man vill ha möjlighet att leva ett värdigt liv. Jag tror också att kvinnor i Sverige är beredda att bidra till en bra utveckling i EG-länderna, men jag tror att det är fullt möjligt att göra detta utan att vi är medlemmar i EG. Vi i vänsterpartiet vill se jämställdheten som ett medel att uppnå ett rättvist samhälle. Även jämställdheten handlar ju faktiskt om en rättvis fördelning. Varför vill inte socialdemokraterna göra något åt t.ex. den orättvisa fördelningen av arbetstiden? Vi vet i dag att de som arbetar mest övertid är småbarnspapporna, de som vi helst skulle vilja var hemma och tog en större del av ansvaret för barnen och familjen. Att nu införa sex timmars arbetsdag skulle vara ett bra sätt att ändra på den orättvisa fördelningen av arbetstiden. Vi tycker att vi nu, när arbetslösheten ökar, har ett ypperligt tillfälle att göra detta. Eftersom arbetslösheten slår orättvist och snett skulle man kunna inleda en arbetstidsförkortning för att uppnå målet sex timmars arbetsdag. Det är nämligen en viktig jämställdhetsreform, kanske den allra viktigaste.

Fru talman! Det inte bara låter bra med valfrihet utan det är också bra med valfrihet, Margot Wallström. Fråga vilken människa som helst om det. Statsrådet Margot Wallström har ju under tre år rest mycket och talat med olika kvinnogrupper. Därför måste hon någon gång ha stött på detta, såvida hon inte har träffat enbart socialdemokrater. Jag måste vidare fråga om begreppet fri företagsamhet är känt. Det är ju det begreppet som vi sätter vid sidan om de offentliga monopolen för att människor skall ha just den valfrihet som Margot Wallström påstår inte finns. Jag kan tacka för att Margot Wallström har upptäckt den lilla världen som betyder så mycket för de enskilda människorna och familjerna. Den stora världen skall ingripa när den lilla världen inte räcker till.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

Statsrådet har givetvis alltid rätt att gå in med anföranden.

Fru talman! Det är viktigt att vi skaffar oss ytterligare kunskap i EG-frågan och hela Europafrågan. I mitt inlägg underströk jag att jag ser klara fördelar, men jag ser också nackdelar. Det är detta som det är viktigt att få klart för sig innan man tar ställning. Jag håller med Charlotte Cederschiöld att det är viktigt att man tar ställning, men innan man tar ställning måste man veta till vad man tar ställning. Därför är det så viktigt och angeläget att vi nu i våra kvinnoorganisationer aktivt försöker skaffa oss ytterligare bredare kunskaper i denna fråga. Jag håller helt och hållet med om att förutsättningen för välfärden för oss alla i Sverige, inte bara för kvinnor, är att vi får en stabil ekonomi. Det påverkar situationen för oss alla, totalt sett. Vi måste få en klar uppgång efter den stagnation som nu har rått en längre tid. Vi måste på så sätt skaffa oss klara fördelar genom att förbättra vår konkurrenskraft och exportsituation. Jag tycker dock att vi i detta läge inte direkt kan säga vad som talar för och emot. Låt oss därför skaffa oss ytterligare kunskaper.
Fru talman! Skälet till att vi moderata kvinnor tidigt har kunnat ta ställning i denna fråga är sannolikt att vi har hållit på med den så länge. Vi har trott på Europatanken under så lång tid, faktiskt i 30 år. Man lär sig en del under resans gång. Dessutom har vi en egen organisation, Europa, så att säga. I denna har vi varit aktiva ända sedan 1953. Under den resan har vi fått en ganska god inblick i förhållandena i EG-länderna, och vår bild har inte alls överensstämt med den bild som vänstern försökt prägla i det här landet.

Fru talman! Jag sade i mitt anförande att Sverige tillhör Europa och därför bör vara medlem i EG. Lars Norberg kanske kan höra upp litet bättre nästa gång, i stället för att falla i sin egen, numera klassiska, argumentationsgrop. Jag håller med om att Sverige blir fattigare för varje år. Det är allvarligt, och det drabbar välfärden. Ändå föreslog Lars Norbergs partikamrat här för en liten stund sedan att vi skulle sprida ut deltidsarbetet på fler grupper här i landet, nämligen att också männen skulle arbeta deltid. Då har man inte fattat så mycket av varför Sverige blir fattigare för varje år! Det måste liksom gå ihop på slutet. Jag var nyligen på EG-kommissionen, och där var det någon som sade: Everyone is free to price himself out of the market, dvs. man kan höja kostnadsnivån så att man tappar marknader. Det är just vad Sverige pysslar med. Lyft blicken, Lars Norberg! Vad vi här diskuterar är ett Europa om fem, tio eller femton år. Då kommer många europeiska länder, fler än i dag, sannolikt att vara med i EG -- även östeuropeiska; det talar allting för. Vad det handlar om är ju Sveriges relativa ställning gentemot EG-länderna då. Den standard som Sverige har i dag har vi sannolikt redan förlorat beroende på socialdemokraternas ekonomiska politik, sett ur ett framtidsperspektiv.

Fru talman! Lars Norbergs mycket berättigade oro i miljöfrågorna borde leda till att han arbetade för svenskt medlemskap i EG. Vi lär inte kunna lösa miljöproblemen på det nationella planet.
Fru talman! Miljöpartiets uppfattning är att ett internationellt samarbete för att lösa miljöproblemen är absolut nödvändigt. På den punkten är jag helt överens med Charlotte Cederschiöld. Men den EG-politik som i dag dominerar är tyvärr kortsiktigt materialistiskt inriktad på ökad produktion och konsumtion, som vi befarar leder till en ökad nedsmutsning och en ökad uttömning av naturresurser. Därav vår stora skepsis mot EG-politiken i dag. Demokratifrågorna är ett annat skäl till vår skepsis. Cederschiöld anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.
Fru talman! Liksom Anna Horn och Lars Norberg ber jag att få yrka bifall till reservation 20. Det har ju visat sig under debatten här att det är knöligt att få till stånd jämställdhet genom jämställdhetslagar. Flera talare har erkänt att det inte är så lätt. Men det finns ju andra lagar. Det finns en lag som inte alls har varit uppe till diskussion i debatten och som man skulle kunna begagna. Jag tänker på värnpliktslagen. Från miljöpartiet de gröna har vi i annat sammanhang -- försvarssammanhang -- motionerat om en allmän värntjänst för både kvinnor och män. Vi har fått det förslaget avslaget, men nu får vi en översyn av försvarets personalbehov och tjänstepliktslagarna. Regeringen lär vara färdig med direktiven, och utredningen kan väl tillsättas inom kort. Det är en möjlighet. Kvinnorna behövs i försvaret, och värnpliktssystemet är i kris. Jag tror att kvinnorna kan hjälpa till att klara den krisen. Vi behöver ett försvar mot det verkliga hot som finns mot vårt samhälles överlevnad. Vårt samhälle hotas av att vi håller på att förlora solidariteten -- solidariteten med de svaga, solidariteten med kommande generationer, solidariteten med naturen, solidariteten med de fattiga i världen. Solidariteten är nödvändig för samhällets fortbestånd. Vi får lov att vidga försvarsbegreppet -- då kan vi få till stånd ett effektivare försvar. Erfarenheten har här visat att kvinnor i genomsnitt är bättre på solidaritet och omsorg än vad män är. Kvinnorna behövs därför i det goda och effektiva försvaret, där militär beredskap bara är en del. Andra viktiga delar är sådana saker som miljövärn, något som vi skulle kunna kalla för humanvärn -- omsorg om barn, gamla och sjuka -- och räddningstjänst, internationellt biståndsarbete, civilmotstånd, reparationstjänst, osv. Det är minst lika viktiga delar som ett militärt försvar i framtiden. Krig blir alltmer omöjligt som försvarsmetod. Fru talman och alla förnuftiga kvinnor i denna kammare och annorstädes! Ligg på den här nya utredningen, så att vi får en verkligt jämställd värnpliktslag och ett försvar som är rationellt för framtiden. Därmed kan vi få det verkliga genombrottet för jämställdhet mellan kvinnor och män.